Herr talman! Yvonne Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Linköpings universitet ska kunna inrätta en akademisk polisutbildning. Det är viktigt att polisutbildningen utvecklas i takt med förändringarna i samhället. Därför beslutade regeringen den 26 januari 2006 om kommittédirektiv till en utredning om en ny polisutbildning. Utredaren ska bland annat lämna förslag på hur polisutbildningen helt eller delvis kan omvandlas till en högskoleutbildning. I uppdraget ingår också att analysera vilka konsekvenser de regler som gäller för högskoleutbildning medför för polisutbildningen, polisverksamheten i stort och för studenterna vid polisutbildningen. Utredaren ska även överväga hur en övergång till en högskoleutbildning påverkar förutsättningarna att bestämma var polisutbildningen ska vara lokaliserad och på vilka orter polisutbildningen bör finnas i framtiden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2007. Det är viktigt att utredningen får arbeta förutsättningslöst, och jag inväntar därför de överväganden och förslag som läggs fram innan jag tar ställning i frågor kring den framtida polisutbildningen.
Herr talman! Jag måste faktiskt medge till ministern att jag inte kände till att utredningen var på gång när jag skrev interpellationen. Så blev det så olyckligt att jag inte kunde ta emot svaret och lämnade in interpellationen igen. Jag är glad för svaret att det finns en utredning på gång. Eller kanske är jag inte glad för det. Jag är glad för att ni vill göra något, att tankarna har gått åt det här hållet, men jag tycker att utredningen är onödig. Den enda myndighetsutbildning som finns i Sverige är ju just nu, vad jag förstår, polisutbildningen. Att den är tvåårig är en status som ingen annan utbildning inom människovårdande områden har kvar. På det viset tycker jag att polisutbildningen är omodern. Det finns inte möjligheter att dra nytta av högskolepoäng. Det finns inte möjlighet att komma vidare till forskningen som utbildningen ser ut i dag. När nu Resurscentrum för brottsprevention och brottsbekämpning invigdes vid Linköpings universitet var jag faktiskt jättenyfiken. Det är mitt universitet; det är jag helt klar över. Då blir man kanske ännu mer intresserad av att det finns så många möjligheter att ta vara på om man kanske redan nu kunde starta en försöksutbildning för akademiskt kunniga poliser som har möjlighet att gå vidare till andra yrken, möjlighet att nå forskning och så vidare. Vi skulle få kvalitet och tyngd i polisutbildningen och i poliskårens professionalism, tror jag, genom att åstadkomma detta. Vi vet att i Norge har utbildningen varit akademisk i 15 år och haft den statusen. Det har visat sig vara väldigt bra. Många av de poliser som vi arbetar tillsammans med i våra grannländer har ju just akademisk utbildning. Min fråga till ministern är alltså: Är det verkligen klokt att hålla fast vid att man utreder möjligheterna till delvis akademisk utbildning? Är det klokt att hålla fast vid att låta en utredning pågå? Det är i alla fall ett års utredning. Med de apparater som vi har i processen kommer det att ta tre, fyra eller fem år innan vi har inrättat en utbildning. Jag skulle vilja skynda på detta lite. Vore det inte rimligt att göra ett pilotprojekt i Linköping, ge dem i uppdrag att ta vara på de resurser som nu aktualiserats och bygga upp en akademisk utbildning för poliser?
Herr talman! Vi verkar vara helt överens om att det här ska vara en akademisk utbildning i framtiden. Det finns delar som kan diskuteras, som inte är så akademiska - vapenträning, bilkörning och så vidare. För min del har jag inget problem med det, men jag tycker ändå att det är viktigt att man gör ett ordentligt arbete. Sedan finns det mängder av frågor som måste utredas ordentligt, inte minst för att konstatera vilka lagändringar och förordningsändringar som kan behövas. Detta arbete är just till för att vi snabbt ska kunna göra de förändringar som behövs. Det är hög tid att ändra polisutbildningen. Om drygt ett halvår, den sista januari 2007, ska detta vara klart. Vi har stora förväntningar på att Agneta Stark, som leder det här arbetet, ska få fram ett mycket bra resultat. Men det är alltså en mängd olika frågor där vi behöver få konkreta förslag på hur vi kan se till att detta kommer på plats. Det skulle vara fullständigt omöjligt att göra de här förändringarna utan något underlag. Man måste ha underlag för dessa liksom andra förordnings och lagändringar, och detta är det allra snabbaste sättet. Problemet för Yvonne Andersson är inte vår inställning. Jag tror att vi är helt överens. Problemet för Yvonne Andersson är att andra delar av alliansen är emot detta. I vart fall representanter för Moderaterna har direkt tagit avstånd från det. Jag tror alltså inte att problemen ligger på vår sida. Vi är helt inställda på det här arbetet. Man måste trots allt ha ett underlag för lagändringar. Jag tror att det är splittringen inom alliansen som är problemet. Återkom gärna när det finns ett enigt förslag från alliansen. Risken är dock, om alliansen skulle vinna, att detta inte blir verklighet. Enda garanten för att vi kommer att kunna utveckla polisutbildningen på det här sättet är faktiskt att valet går på rätt sätt för vår sida den 17 september i år.
Herr talman! Jag har inte orienterat mig så tydligt om vad allianspartierna tycker i den här frågan.

Även i andra yrkesutbildningar - de jag känner till väldigt väl är lärarutbildningarna - finns det moment som man skulle kunna likna vid bilkörning och som inte är akademiska till sin karaktär. Men kunskapen om dem är akademisk, så därför är det inget konstigt att integrera dem i den vanliga utbildningen. Det är också jätteviktigt att lärosätena runtom i landet gör sig beredda att samla ihop denna kunskap. Som jag sade har ett centrum bildats i Linköping, och där finns väldigt mycket resurser och en beredskap att ta till sig detta. Vi har dock väldigt mycket forskning och annan kunskap också i Växjö och vid andra lärosäten som man skulle kunna fokusera och snabbt ta i bruk när man ska bygga upp en sådan här utbildning. Likväl känner jag - jag har haft anledning att prata med en del inom kåren - att utbildningen i dag är förlegad i relation till det arbete och den kvalitet på insatserna som vi kräver av poliserna. Därför tycker jag att detta hastar. Ändra därför gärna utredningens direktiv till inriktning mot en akademisk utbildning!
Herr talman! Även på denna punkt kan jag tillmötesgå Yvonne Anderssons begäran. Vi arbetar redan i den riktningen. Det är inte fråga om att utreda om det ska vara en akademisk utbildning, utan vi ska ha ett konkret förslag. Däremot kan det ju när man gör ett sådant utredningsarbete dyka upp hinder på vägen. Det jag absolut inte vill är att det ska vara så snäva direktiv att man i januari säger: Här kommer förslaget, men det går inte att genomföra därför att vissa delar kanske inte ska vara där. Det vore djupt olyckligt, för då måste man tillsätta en utredning igen. Vi har gjort det misstaget - jag tror att det är oundvikligt att man gör det någon gång - men den här gången är vi så angelägna om att få fram konkreta förslag att vi arbetar i flera olika riktningar samtidigt. Vi är absolut inriktade på att detta ska bli en akademisk utbildning. Vi tänker dock inte hamna i den situationen, om det nu skulle finnas något hinder som jag inte känner till, att i januari 2007 få den information och då behöva säga: Jaha, då måste vi börja om igen. Detta är det absolut bästa och snabbaste sättet. Huruvida jag därmed ska anses som handlingskraftig eller inte är inte min sak att bedöma. Vi är flera som tycker detta, och det är bra att denna positiva inställning trots allt finns också hos Kristdemokraterna. Det går som sagt inte att göra detta på ett bättre och snabbare sätt om vi ska ha inte bara en akademisk utbildning utan också en bra akademisk utbildning. Vi ska ha ett så bra underlag att det kan leda fram till de förändringar som behöver göras i lagstiftningen eller förordningen.
Herr talman! Tack, ministern! Det tycker jag var klarläggande. Jag har ingen anledning att betvivla att direktiven är bra skrivna - jag har faktiskt inte tittat på dem - men jag blev väldigt glad över att få veta att de var med inriktning mot akademisk utbildning. Så här i sista inlägget får man väl dessutom skicka med en liten önskelista. En önskan är att kriminalvårdarnas situation också på något sätt ska omfattas av tänket. De behöver också rejält med bra kunnande för att kunna hjälpa människor så att de inte återfaller i brott, tycker jag, och där är utbildning ett väldigt bra verktyg. Tack för svaret!
Herr talman! När det gäller förändringar inom kriminalvårdens utbildning diskuterade jag detta med Seko för bara två veckor sedan. Detta finns dock inte med i det här arbetet. Det är trots allt skillnad på en polismans arbete och en person som jobbar inom kriminalvården. Också här är vi dock överens: Detta måste absolut utvecklas. Jag tror, nu när kriminalvården har fått dessa resursförstärkningar och man gör de stora förändringar som nu sker, att det finns utrymme för att kunna satsa ännu mer på de enskilda vårdarnas utbildning och kompetens över huvud taget. Det är en oerhört viktig del i arbetet för kriminalvården och för att minska brottsligheten i Sverige.